Herr talman! Jag vet inte varifrån herr Fransson fick uppgiften att jag Torsdagen den inte skulle vara med på att det ordnas 400 000 nya jobb, varav 280 000 12 maj 1977 inom industrin. Det har jag aldrig sagt. Det är bara det att herr Franssons — parti har gått ut i valrörelsen och lovat att förverkliga detta, även om man = Vissa industri och nu säger att det bara var en målsättning. Oavsett om det är ett vallöfte = sysselsättningsstieller en målsättning frågar jag herr Fransson: Med vilka näringspolitiska = mulerande åtgäråtgärder avser ni att skapa dessa arbetstillfällen, och hur tänker ni skaffa — der, m.m. energin till alla de nya jobben inom industrin? Vi vet ju att det går åt ca 200 000 kilowattimmar för varje nytt sysselsättningstillfälle inom industrin. Som sagt, vilka medel skall ni använda? Herr Fransson sade att visst vill centerpartiet och regeringen ge ungdomen jobb osv. Men jag har ju tidigare i debatten framhållit att arbetsmarknadsministern nästan med glädje talat om att man klarar en mängd jobb genom naturlig avgång. Det är emellertid de jobben som ungdomarna skall ha. I stället för en ökning av antalet arbetstillfällen har vi fått en minskning med 30 000 på ett år. Jag tycker att ni skall sluta med talet om att ni ger ungdomen jobb, för såvitt jag förstår avskaffar ni i stället arbeten och kan inte uppfylla de löften som ni gav i valrörelsen.
Herr talman! Fru Ludvigsson är förvånad över att majoriteten inte ville ta med de regler som socialdemokraterna påstår sig ha angivit i sin reservation. Man kan emellertid inte komma ifrån att vad utskottet skriver på s. 4, att det inte skall utgå några ersättningar för framgångsrika företag, naturligtvis är en klar och entydig viljeinriktning från utskottets sida i denna fråga. Det skall alltså kunna utgå ersättning till företag som har låg orderingång och till sådana som har stora lager och som på grund av dålig likviditet inte kan klara en ytterligare orderingång. Jag tror ändå att socialdemokraterna inte uppmärksammat den här passusen i propositionen, att just ansökan om bidrag skall godkännas av arbetstagarorganisationerna. Slutligen några ord till herr Nilsson i Kalmar. Det kan väl inte vara främmande för herr Nilsson att vi fortfarande befinner oss i lågkonjunkturen. Trots detta har vi lyckats att under denna tid skapa 40 000 nya arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. En stor del av detta tillskott har kommit ungdomar och kvinnor till godo. Detta vittnar ju om att ett av de primära målen i den nya regeringens arbete är att skapa sysselsättning för ungdomen. Herr Nilsson sade i sitt första anförande att vi tänkte skapa dessa arbetstillfällen utan energi. Så är emellertid inte fallet. I den inriktning av den framtida energipolitiken som vi har skisserat i ett tidigare skede finns det en klar anvisning om att vi har möjligheter att både spara energi och använda de alternativa energikällorna på ett helt annat sätt än vad som sker i dagens läge.

Herr talman! Det är inte så många år sedan socialdemokraterna lanserade den s.k. selektiva arbetsmarknadspolitiken. Enligt dess regler skulle ”låglöneföretagen” slås ut. Arbetskraften skulle flyttas till andra företag som ekonomiskt gick bra och som kunde betala goda löner. Det var då vi fick en storsatsning på olika bidrag. Det var starthjälp av olika former, flyttningsbidrag, omskolningsbidrag m.m. Alla resurser sattes in för att flytta människor till nya, välbetalda jobb. Främst innebar detta en avfolkning av Norrland — som i sin tur har lett till att vi fått en ökad satsning på regionalpolitiska åtgärder. Jag skall inte närmare gå in på detta men vill dock konstatera en sak: socialdemokraterna accepterade den gången att strukturomvandlingen skulle ha sin gång. Ja, man t.o.m. uppmuntrade den. Det var bra — sade man offentligt — att olönsamma företag slog igen. De företag som inte klarade av att betala hyggliga löner hade icke något existensberättigande. Man uppmuntrade de anställda att flytta till orter och företag, där de kunde få bättre betalt, även om de nya arbetsplatserna låg långt från deras hemort. Och bättre betalda jobb fanns och finns som bekant i företag som går med vinst, och sådana ger också trygghet för de anställda. Men hur är det i dag? Jo, nu vill socialdemokraterna knappast höra talas om det förflutna. Strukturomvandlingen skall mer eller mindre förbjudas. Det är innebörden i motioner från socialdemokratiskt håll som arbetsmarknadsutskottet har behandlat i sitt betänkande nr 26. Om ett företag planerar att varsla om nedläggning eller personalminskning, skall företaget vara skyldigt att anmäla sina planer till regeringen, som därefter skall ingripa med tvångsåtgärder. Och dessa kan resultera i att man förbjuds omlägga driften eller nedlägga densamma. Hur skall regeringen kunna ålägga ett företag att, trots ekonomiska underskott, fortsätta driften? Och hur skall detta företags fortsatta drift finansieras? Ingen som helst lagstiftning kunde ha fått exempelvis Kalmar Verkstad att fortsätta tillverkningen av den förlustbringande Tjorven. Någon lag var det inte heller tal om från socialdemokraterna, som då satt i regeringsställning, när det statliga företaget Durox bröt samman. I den socialdemokratiska motionen med herr Alftin som första namn sägs visserligen att man inte vill konservera nuvarande företagsstruktur, men det förutsätts att driftsinskränkningar och företagsnedläggningar skall kunna vägras. Det är nästan som vpk:s motion. Vad är det då som har inträffat som gör att man nu tänker sig att kunna lagstifta mot vissa driftsinskränkningar och t.o.m. nedläggningar av företag? Vad är det som gör att man nu skall kunna få ett företag att ekonomiskt komma i balans utan en naturligt strukturell omvandling? Ibland undrar jag, herr talman, om inte motioner väcks för att skapa innehåll i begreppet ”slå näven i bordet”. Det var ju det enda man hade att komma med i debatten om Olofström. Under tiden handlade den nya regeringen, så att situationen klarades upp utan lagstiftningsåtgärder. Det behövs ingen lag, herr talman. Den nya regeringen bedriverenannan = Nr 129 politik än den centralstyrningens politik som alltid kännetecknar socia Torsdagen den listiska ambitioner. 12 maj 1977 Man talar också ofta på socialdemokratiskt håll om att ge de anställda. LL mer insyn och inflytande. Det är bra. Det vill vi också. Men då skall de = Vissa industri och också ha det ansvar och förtroende som följer av medbestämmandet. När = sysselsättningsstidet gäller den fråga vi nu diskuterar sviktar socialdemokraterna i sin - mulerande åtgärbedömning av de anställdas förmåga att medverka till goda beslut i der, m.m. företagen. Samtidigt som medbestämmandelagen nu successivt vinner ökad tillämpning anser socialdemokraterna det angeläget att stärka samhällets kontroll över företagen. Även på den punkten är den inkonsekventa socialdemokratiska politiken avslöjande. Vi måste naturligtvis sätta oss in i hur företagsamheten fungerar. Det går inte att tackla den här frågan så som socialdemokraterna gör. Företagen är i ett pressat läge och därför är det nödvändigt att genom rationaliseringar och produktskapande försöka få företagen lönsamma. Men trots dessa ambitioner — som jag är övertygad om finns i de allra flesta företag, både hos ledning och anställda — finns det och kommer det att finnas företag som icke fortsättningsvis har möjlighet att bedriva sin verksamhet. Den enda utvägen — efter det att man på alla tänkbara sätt försökt lösa företagets problem — är då att lägga ned driften. Att då lagstiftningsvägen säga nej till en sådan nödvändig nedläggelse är naturligtvis helt orimligt. Jag kan över huvud taget inte förstå att man på socialdemokratiskt håll kan umgås med sådana här tankar. Går inte företagen ihop trots rationalisering av driften, finns det tyvärr ingen möjlighet att fortsätta verksamheten. När alla likvida tillgångar är uttömda, när reserver av olika slag tagit slut, när lånemöjligheter inte längre föreligger — vad finns då att göra? Jo, socialdemokraterna menar att då skall man komma med lagboken och visa på en paragraf som hindrar företagen från att lägga ned. Jag är helt övertygad om att både de anställda i näringslivet och ledningarna i företagen ser på den här situationen och de här frågorna på ett annat sätt än de socialdemokratiska riksdagsmännen gör. Jag tycker att de visar okunnighet om företagsamhetens villkor. Till sist, herr talman, vill jag understryka att jag finner det både viktigt, naturligt och nödvändigt med information till anställda och till myndigheter vid väntade förändringar i ett företag. Det gäller permitteringar, driftsinskränkningar eller nedläggningar. Men på det området har vi redan lagar och regler att följa. Sker samråd och information enligt dessa lagar, fungerar även den här sidan av näringslivet fullt tillfredsställande. Jag yrkar, herr talman, med detta bifall till utskottets hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Herr Fridolfsson gör mig inte så litet förvånad. Jag kan nästan få den uppfattningen att herr Fridolfsson läser riksdagstrycket 69 som en viss potentat läser Bibeln —- även om jag kanske inte har någon rätt att tycka så, i betraktande av den åskådning herr Fridolfsson har. Det var gamla ärkereaktionära uppfattningar kring frågan som herr Fridolfsson här gav till känna. Det behövs ingen lagstiftning, sade han; det är bra som det är. För vem är det bra, herr Fridolfsson? Jo, det är bra för företagaren, men det är sannerligen inte bra för samhället — och det är sannerligen inte heller bra för de anställda. Det enda vi kunde göra, ansåg herr Fridolfsson, var att slå näven i bordet. Men det dög ju inte den här regeringen till förrän den fått reda på hur det skulle gå till. Vad gjorde man dessförinnan? Jo, herr Ahlmark reste bara ner till Olofström och önskade människorna där lycka till, och sedan åkte han hem igen. Så var det ända tills han fick receptet av oss. Det går inte, säger herr Fridolfsson, att genom lagstiftning ge samhället och de anställda inflytande i de här frågorna. Jo då, det går! Däremot går det inte i dag, eftersom den borgerliga regeringen är emot en lösning av de här problemen. Men vi — socialdemokraterna och de anställda — anser det absolut nödvändigt att vi får gå in och lägger de samhällsekonomiska värderingarna till de företagsekonomiska. När pengarna är slut i ett företag går det inte att driva det företaget längre, säger herr Fridolfsson. Jodå, det gör det visst; det har vi flera exempel på, som herr Fridolfsson kan finna om han vill se efter. Och så säger herr Fridolfsson vidare att det är okunnigheten om företagarnas villkor som gör att vi ställer sådana krav. Nej, sannerligen inte, utan det är i stället vetskapen om hur företagarna bär sig åt och uppträder i många sammanhang som gör att vi måste ställa de här kraven, att vi måste se till att skydda de anställda och samhället, därför att vi alla är så beroende av varandra. Men jag tror inte att herr Fridolfsson någonsin kan förstå de här frågorna, hur länge han än skulle försöka.
Herr talman! Är det ärkereaktionärt att framföra synpunkten att tryggheten för de anställda i ett företag är vetskapen om att företaget går med vinst? Är det ärkereaktionärt? Herr Nilsson i Kalmar säger att jag vill rycka undan de anställdas inflytande i en situation där företaget har svårigheter. Tvärtom, jag menar att de anställda diskuterar de här frågorna med sin företagsledning på ett helt annat sätt än vad de socialdemokratiska politikerna gör. De anställda och företagsledarna förstår nämligen att det är absolut nödvändigt att företaget går bra. Herr Nilsson i Kalmar vill föra över bestämmanderätten från de anställda i företaget till politikerna. Regeringen skall stipulera villkoren för företagets fortsatta drift även när företaget går käpprätt åt skogen. Jag förstår att herr Nilsson i Kalmar har besvärligheter med att försvara den ståndpunkt han har intagit.

Herr talman! Jag tror inte att det lönar sig mycket att fortsätta debatten — Vissa industri och med herr Fridolfsson. Han säger bara att jag har svårt att förstå det här, = sysselsättningsstioch det är möjligt. mulerande åtgär Det är väl med herr Fridolfsson ungefär som med mannen som hade der, m.m. varit ute och festat om natten och försökte förklara sig när han kom hem. Då sade gumman: ”Försök inte att förklara dig, August. Det blir bara värre.”
Herr talman! Jag kan garantera herr Nilsson i Kalmar och samtliga här närvarande åhörare att jag är spik nykter.

Varför kräver vi motionärer att det i dessa södra skogslän skall inrättas en sådan fond? Det är, herr talman, helt enkelt av det skälet att skogslänen har likartade problem, och vi kan inte se någon större skillnad mellan de norra och de södra skogslänen. De har under årens lopp fått vidkännas en stark åderlåtning av sin befolkning, och t.ex. mitt hemlän, Värmlands län, har en befolkningspyramid som är skrämmande. De yngre har lämnat länet och sökt sig till andra regioner och orter med attraktiva arbetstillfällen. En strukturfond, som skulle kunna användas exempelvis för en ökad vidareförädling av råvaran, skulle, som vi ser det, skapa en möjlighet för våra södra skogslän att hejda en fortsatt minskning av antalet arbetstillfällen. Inte minst nu kan vi dagligdags följa den starka strukturrationalisering som sker inom järn-, stål-, pappers-, massa och skogsindustrin. Sedan motionen skrevs har läget förvärrats, och inte minst i Värmlands län — särskilt i den norra länsdelen — upplever vi en känsla av vanmakt och förtvivlan över att vi inte kan bemästra situationen. Spånplattefabriken i Norra Ny och dess problem är dagsaktuella och välkända. Vi tror att en strukturfond för de södra skogslänen skulle innebära en styrka. På så sätt skulle man kunna gå in med speciella stödåtgärder Nn inom branscher eller orter och bygder som hotas. Vad säger då utskottet? Jo, det menar att vår bedömning — dvs. den bild jag här skissat — i stort sett är riktig och att läget är bekymmersamt. Men utskottet är inte berett att tillmötesgå motionskraven och anser att även en utredning är onödig och inte kan gagna berörda skogslän. Herr talman! Vår begäran om en utredning är rätt blygsam, och jag har mycket svårt att förstå rädslan för att ens utreda frågeställningen. Utskottet säger att Norrlandsfonden har en speciell bakgrund och inte synes lämpad för de nu aktuella regionerna, inbegripet Gotland och de tre nämnda länen, Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län. En närmare precisering på den punkten från utskottets företrädare här i kammaren vore önskvärd. Vi motionärer har mycket svårt att se ens någon nyansskillnad om vi skall jämföra de aktuella regionerna i norr och syd, och därför är vårt krav förankrat bland länets invånare och politiker i skilda organ. Herr talman! Vi kan med fog säga att vår situation har den speciella bakgrund som fordras för motsvarande bedömning som tydligen fanns och finns när det gäller Norrlandsfonden. Vi är medvetna om att Norrlandsfonden betytt oerhört mycket för de regioner som berörs, och inte minst därför har vi väl dokumenterade fakta för att en liknande fond i Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län skulle betyda ett välkommet tillskott för dessa regioner. Jag hoppas att de som bor och verkar i dessa regioner ställer upp bakom våra krav och att våra borgerliga kolleger med Bertil Jonasson i spetsen konsekvent följer tidigare hemställan från exempelvis länsstyrelsen i Värmlands län. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1243. Till sist, herr talman, vill jag säga att när man hörde herr Fridolfsson i talarstolen, kunde man fråga sig: Vad är nödvändig företagsnedläggning? Jag tror i motsats till herr Fridolfsson att många arbetare och tjänstemän känner den vanmakt och förtvivlan som flera talare har gjort sig till tolk för här i dag. Jag delar herr Nilssons i Kalmar uppfattning, och jag kan säga att våra värmländska arbetare och tjänstemän har en helt annan uppfattning än herr Fridolfsson. Det finns inget glapp mellan politiker, arbetare och tjänstemän. Vi behöver en lagstiftning när det gäller att förhindra, eller under alla förhållanden fördröja, vissa typer av aktuella företagsnedläggningar i vårt land.

Herr talman! När arbetsmarknadsutskottet avstyrker motion 1526 av herr Werner m.fl. gör man det med orden: ”Den av motionärerna föreslagna lagen är inte en realistisk metod att lösa de akuta sysselsätt ningsproblem strukturomvandlingen för med sig.” Nr 129 Man kan ju ställa frågan vad som egentligen är realistiskt. Är det realistiskt att smörja de privata kapitalintressena så att deras profiter inte hotas, och att göra detta med skattemedel som lönarbetarna skrapat ihop till statskassan? Är det realistiskt att garantera sysselsättning med Vissa industri och ett system som enbart bygger på ett fåtals rätt och möjlighet att suga = sysselsättningsstiut andra — arbetarklassen — för detta fåtals egna ekonomiska intresse? — mulerande åtgär Är det realistiskt att tro att detta smörjande av den privata profitjagande der, m.m. industrin bara skall vara tillfälligt? Är det realistiskt att tro att strukturomvandlingen bara är en akut fråga? Om man tillhör utskottet — och alltså är socialdemokrat eller borgare - tror man att staten med tillfälliga bidrag löser strukturomvandlingskriser. Om man tillhör denna grupp, tror man att de bidrag som nu föreslås löser dessa kriser och att, efter det att strukturkrisen för ett visst enskilt företag undanröjts, allt skulle vara frid och fröjd. Det är nämligen det receptet som regeringen och socialdemokraterna tror skall få den sjuke frisk. Att det sedan är arbetarna som själva skall betala sin rätt till sysselsättning och att det privata kapitalet även i detta läge garanteras profit bekymrar tydligen inte heller utskottet. Det är betänkligt att socialdemokraterna år efter år fortsätter med denna form av gåvopolitik i förhållande till privatkapitalet, i stället för att i grunden föreslå och verka för en förändring. Det är beklagligt att socialdemokraterna inte på allvar verkar för att makten över produktionen — ägandet av produktionsmedlen — överförs till dem som skapar mervärdet, till arbetarklassen. Först då kan sysselsättningen garanteras. Först då tjänar produktionen folkflertalets intresse. Först då finns förutsättningarna för en krisfri ekonomi. För att komma tillbaka till utskottsskrivningen och dess påstående att vårt förslag inte är realistiskt kan en lång rad exempel framhållas för att påvisa detta systems oförmåga att lösa de uppkomna kriserna. De som drabbas av kriserna är inte kapitalisterna, det är arbetarna. Kapitalisterna har inget att förlora. Det som de säger sig förlora är inte deras, det har de stulit från arbetarna. Vinstutvecklingen i detta land är inte dålig. Under 1970-talet har det kapital som verkar inom landets gränser gjort enorma profiter. Dessa profiter har även kallats för ”övervinster”. Dessa s.k. övervinster till trots undandrar sig kapitalet beskattning. Den skatt som bolagen betalar in till statskassan utgör en liten del av hela det gåvopaket som går tillbaka till företagen. Ta t.ex. den provisoriska 25-kronan, alltså den borgerliga regeringens bidrag till de företag som hotar med permittering eller avsked. Dessa företag får fram till den 1 juli i år 25 kr. per anställd som i stället för att permitteras eller avskedas får genomgå s.k. företagsutbildning. Jag har inget emot att arbetarna får möjlighet till utbildning, men jag har den uppfattningen att det är företagen som själva skall betala denna utbildning och inte arbetarna via statskassan. 173 Dessa utbildningsbidrag tjänstgör inte enbart som en stimulans för studier inom företagen, utan samtidigt — det har verkligheten påvisat —- tas profiter ut ur även dessa 25-kronorsbidrag. Hela summan av dessa bidrag som de arbetande får betala tillfaller alltså inte de anställda utan går också i arbetsköparnas fickor. Likadant fungerar det över hela linjen när det gäller gåvopolitiken. Den tjänar syftet att garantera det privata kapitalets ytterligare vinster. Ett ytterligare exempel kan L M Ericsson i Olofström tjäna som. 1975 hade detta stora multinationella företag en bruttovinst i Sverige på 1023 milj.kr. och 1976 på 907 milj.kr. Det rör sig alltså i bägge fallen runt en miljard kronor. Detta medför att under dessa två år tillförs LM Ericssons kapitalintressen ungefär 30 000 kr. per anställd och år. För några månader sedan varslade LM Ericsson om nedläggning av sina fabriker i Olofström och Örebro. Tidigare hade beslut fattats att detta företags fabriker i Älvsjö och Gröndal skulle läggas ner under 1977. I botten på dessa åtgärder ligger s.k. lönsamhetsskäl — lönsamhet för kapitalet, arbetslöshet för arbetarna. Det är sådana rörelser som propositionen understödjer. När L M Ericsson varslade om nedläggning av Olofströmsfabriken hotade man därigenom också en hel bygd. Man skapade stor oro inte bara hos de direkt berörda arbetarna och tjänstemännen utan även hos de övriga invånarna i Olofström. Något ansvar för vad som händer med Olofström som ort har inte LM Ericsson. Staten har efter detta sett sig som skyldig, för att rädda sysselsättningen, att tidigarelägga produktion av en ny typ av telefonväxlar. Inget ont i och för sig om nya telefonväxlar, men dessa skall ersätta växlar som fortfarande har många år kvar att tjäna. Detta kallar jag för undfallenhet mot kapitalstarka företag, en undfallenhet som i namn av sysselsättningsfrämjande åtgärder ytterligare förstärker detta koncentrerade kapital. När den nu utlagda beställningen är färdig står samma problem på nytt för Olofströms kommun och dess arbetare. För LM Ericsson är det bara några ytterligare miljoner till dess ägare. Det är med utgångspunkt i de här erfarenheterna av hur dessa kapitalrörelser fungerar, med utgångspunkt i det här ekonomiska systemets oförmåga att garantera arbete som vi kräver en lagstiftning mot permitteringar och avskedanden vid företag med mer än 50 anställda, en lag att prövas för ett år i taget. Detta yrkande har sin like i det krav som fördes fram på den senaste LO-kongressen och som också blev dess beslut. Där ställdes krav om förbud mot permitteringar om inte full lön utbetalas. Den nuvarande lagstiftningen medger för arbetsköparna att permittera i 14 dagar i ett sträck eller i sammanlagt 30 dagar i etapper utan att lön behöver utbetalas. LO har också uppvaktat den borgerliga regeringen om en lagstiftning syftande till förbud mot permitteringar. Till detta kan sägas att denna fråga kommer att få sin behandling vid ett senare tillfälle, då vpk-motioner med exakt samma yrkande kommer att behandlas. Frågan kommer alltså mot avskedanden?

Vi föreslår detta därför att det måste vara de anställdas fackliga organisation som skall ha laglig rätt att neka åtgärder där nedläggning av sysselsättningen eller omflyttningar hotar arbetarnas utkomst. Det egoistiska profitjagandet måste kunna förhindras — för hindras av dem som utsätts för dessa åtgärder, förhindras av arbetarna. Det här är naturligtvis frågor som omfattar ett stort spektrum, men de olika frågorna måste ändå tas in i ett enda sammanhang. Slutligen kan inte heller jag låta bli att kommentera något av vad moderaten herr Fridolfsson sade. Han sade att det yrkande i vår motion turomvandling. Vad vi säger i vår motion är att vi skall förbjuda av Man kan säkerligen inte i lagstiftning förbjuda en strukturomvandling. Den får vi dras med vare sig vi vill eller inte.

Herr talman! Från Gävleborgsbänken har vi under senare år försökt beveka riksdagen besluta att också reellt låta Norrlandsfondens medel användas för hela Norrland — inte bara för fyra av de fem länen. Gävleborg har alltid hamnat utanför trots att både utskottet och riksdagen i övrigt vid olika tillfällen strukit under att Gävleborg verkligen har sysselsättningsbekymmer. Även i det näringsutskottsbetänkande som behandlas i dag görs följande påpekande: ”I de s.k. södra skogslänen finns det otvivelaktigt, som motionärerna påpekar, behov av särskilda regionalpolitiska insatser. Befolknings och sysselsättningssituationen motiverar ett fortsatt stöd från samhällets sida.” De s.k. södra skogslänen är Gävleborg, Kopparberg och Värmland. Men längre än till ett erkännande av att det behövs särskilda insatser i dessa län vill utskottet inte sträcka sig. Det är förståeligt efter alla års negativa beslut gällande hela Gävleborg att utskottet inte har något intresse av att låta ett par av Kopparbergs kommuner få del av Norrlandsfonden, eftersom de ligger i Svealand. Det är också förståeligt om norrbottningarna vid föregående riksmöte motionerade om att inte andra län än de fyra nordligaste skulle få del av fonden.

Vi har så att säga stångat pannan blodig för den här sakens skull. Eftersom bekymren kvarstår och vi i varje fall hittills inte fått några av de Fälldinska 400 000 nya jobben till Gävleborg och dessutom betvivlar att det blir några den vägen, så måste vi finna nya vägar. Mot den bakgrunden skall motion 1976/77:1243 med de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Gävleborg, Kopparberg och Värmland ses. Vi redovisar i motionen svårigheterna i vårt län som exempel, och vi har nyss hört av herr Persson i Karlstad att motsvarande svårigheter finns i Värmland. Motionen 1976/77:126 om de två Kopparbergskommunerna, som jag nyss nämnde, vittnar om att Kopparberg är det tredje av de tre s.k. södra skogslänen, som har uppenbara svårigheter av Norrlandsnatur. Det behövs en komplettering när det gäller stödformerna för dessa tre län. Nuvarande regionalpolitiska stödformer är i stort anpassade till de stödbehov som föreligger i de tre länen. I ökad omfattning aktualiseras emellertid projekt eller projektidéer där det stöd som nu finns inte kan utnyttjas på grund av formella begränsningar i stödbestämmelserna. Det kan t.ex. gälla svårigheter att finansiera den sista tredjedelen av ett lovande projekt i de fall företagaren inte har egna medel eller säkerheter som underlag för lån i bank. Det kan också gälla intressanta men halvfärdiga projektidéer, där det krävs ett betydande utrednings-, forskningseller utvecklingsarbete som företagaren för egen del inte kan finansiera. Det kan slutligen gälla för ett företags utveckling väsentliga marknadsinvesteringar. De nuvarande stödformerna har en utformning som gör att det är relativt lätt att få stöd till byggnads och maskininvesteringar för väl genomarbetade produktionsidéer, medan de långsiktigt viktigare investeringarna i utveckling och marknader i allmänhet faller utanför ramen. Vi motionärer är medvetna om svårigheterna bl.a. från säkerhetssynpunkt att skapa stödformer som täcker in utvecklings och marknadsföringskostnader. Med hänsyn till dessa funktioners betydelse för företagens framtida utveckling är det emellertid angeläget att de stödformer som nu finns kompletteras med åtgärder som kan utnyttjas utanför de relativt strikta ramar som gäller för t.ex. lokaliseringsstödet. Det är också angeläget att denna typ av kompletterande stöd direkt kan anknytas till Nr 129 verksamheten på den regionala nivån där kunskaperna om företagens Torsdagen den speciella problem och utvecklingsmöjligheter är störst. 12 maj 1977 Vi anser att det för de s.k. södra skogslänen är mycket angeläget Lo att det traditionella lokaliseringspolitiska stödet kompletteras med stöd — Vissa industri och former av den typ som Norrlandsfonden representerar. sysselsättningssti En sådan fond kan naturligtvis tänkas utformad på olika sätt. För - mulerande åtgäratt inte behöva skapa en ny och kostsam administrativ apparat är det — der, m.m. kanske praktiskt att anknyta fondmedlen till Norrlandsfonden för förvaltning. Inom denna kan en sektionsstyrelse väljas med ledamöter från de tre berörda länen. Dessa läns företagareföreningar bör givetvis tilldelas en viktig funktion i fördelningen av medlen. Som startkapital kan kanske S miljoner per län anslås, dvs. 15 miljoner. Utbyggnaden får givetvis det framtida behovet avgöra. Ett alternativ är naturligtvis att bygga upp en helt fristående fond, vilket förmodligen ställer sig dyrare. Vi kan inte acceptera att man i utskottsbetänkandet bara hänvisar till sysselsättningsutredningen. Den del som det här gäller bör i så fall komma in som tilläggsdirektiv till denna utredning. I annat fall lär väl inte dessa tre skogsläns svårigheter och eventuella anknytning till Norrlandsfondens administration komma med i bedömningen. Jag ber alltså, herr talman, att trots ett enigt utskottsbetänkande få yrka bifall till motionen 1976/77:1243.

Herr talman! Arbetet är grunden för vårt välstånd. Genom arbetet tillfredsställs en rad fundamentala mänskliga behov. Socialdemokraterna sätter allas rätt till arbete främst i sin politik. Folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång, heter det i vårt partiprogram. Därför är kapitalismens arbetslöshet ett socialt ont och ett slöseri med både mänskliga och materiella resurser. När ett företag etableras på en ny ort vidtar samhället en rad planeringsoch kontrollåtgärder. Byggnadstillstånd, prövning av miljöfrågor, regionalpolitiska frågor, frågor om finansiellt stöd, subventioner m.m. behandlas. Samhället har alltså skaffat sig en kontrollapparat vad gäller själva etableringen för att skydda viktiga intressen för samhället och för de människor som berörs. Lika självklart borde det enligt vår mening vara att samhället har ett effektivt skydd mot omotiverade och oväntade nedläggningar och personalminskningar vid företag. Alltför många nedläggningar har nämligen skett även av vinstgivande företag som ett medel att frigöra kapital, vilket sedan använts i investeringar i andra företag här hemma eller ” utomlands, där förväntningarna om en högre kapitalavkastning har varit större. Det finns tyvärr många exempel på att samhället står handfallet inför sådana här kriser och strukturproblem inom olika områden och branscher i vårt land. Sysselsättningen och produktionen är emellertid en hela folkets angelägenhet. Vår uppfattning är att det sker alltför många nedläggningar och personalminskningar enbart på kapitalets villkor och utan tillräcklig hänsyn till de människor som berörs. De sociala följderna och de ekonomiska konsekvenserna för samhället och för orter och bygder som drabbas måste tillmätas en större betydelse än de gör i dag. Prövningen av nedläggningar och personalreduceringar bör ske inte enbart ur företagsekonomisk synpunkt, utan en total samhällsekonomisk bedömning måste göras som ett viktigt komplement till den rent företagsekonomiska. De fackliga organisationerna måste alltid ha full insyn och förfoga över nödvändigt material och underlag som möjliggör egna bedömningar av den verkliga situationen och förutsättningarna för aktuella företag. Vi anser att i samband med tillstånd för nedläggningar eller varaktiga personalminskningar bör företagen redovisa de företagsekonomiska motiven för sina beslut, vilka åtgärder som planerats för att skaffa ersättningsindustrier och en social plan som utvisar bedömningen av de anställdas möjligheter att få nytt arbete, med eller utan företagets medverkan. Det är bl.a. mot den här bakgrunden som vi anser att en lagstiftning om samhällskontroll vid nedläggningar av företag och personalminskningar bör komma till stånd. Personligen är jag medveten om att det finns en gräns för vad man kan nå genom en sådan här lagstiftning, så länge vi inte har lyckats att genomföra den ekonomiska demokratin i näringslivet. Målsättningen måste vara att ge löntagarna del i kapitalbildningen i företagen och äganderätten genom löntagarfonder och därmed möjlighet att sätta arbetet i centrum i företagens hela beslutsfattande. Det mänskliga kapitalet och arbetet måste tillmätas en avgörande betydelse. Löntagarna skall vara med och bestämma om planering och produktion, om forskning och om inriktning av den industriella utvecklingen. Då får även samhället och inte minst kommunerna insyn och möjlighet till en planering för medborgarna som svarar mot verkligheten. Vi delar synpunkterna i den socialdemokratiska reservationen, där det står att det tillfälliga sysselsättningsbidraget och liknande stödinsatser är otillräckliga och att man därför genom lagstiftning bör tillförsäkra samhället befogenheter att inskrida vid driftnedläggningar och personalminskningar. Lagstiftningen bör ge regeringen möjlighet att ingripa och samtidigt stärka de fackliga organisationernas förhandlingspositioner. En informationsplikt för företagen gentemot regeringen bör tillskapas och den skall omfatta hela näringslivet. Utformningen av lagstiftningen bör följa de riktlinjer som dragits upp i de socialdemokratiska partimotionerna 1524 och 1525. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska — Nr 129

Herr talman! Jag skall be att få göra ett beriktigande med anledning av ett påstående från industriministern i ett tidigare skede av debatten, då jag saknade replikrätt. Industriministern ville göra gällande att vpk:s ställningstagande i fråga om Stålverk 80 i Luleå skulle stå i motsats till vårt allmänna förespråkande av en höjd förädlingsgrad i ekonomin eftersom vi med vårt ställningstagande i Stålverk 80-frågan enligt herr Åsling skulle ha understött utbyggnaden av en tung industri. Detta är i sak felaktigt. Om herr Åsling hade läst vår motion hade han funnit att vi har en helt annan version av stålverksprojektet än den som herr Åslings parti tidigare understött. Vi har nämligen varnat just för att alltför ensidigt lägga stora resurser på att producera stålämnen, dvs. halvfabrikat, som man kan få svårigheter att avsätta. Och vi har menat att man, i synnerhet vid den nödtvungna nedskärning av planerna för stålämnesproduktionen som sedan vidtogs, borde ersätta detta glapp med högre förädling. En ensidig satsning på stålämnen kan dra pengar från en önskvärd förädling. Och det är denna förädling som i framtiden är den som bäst kan ge jobb. Det är just detta som är innebörden i vpk:s motion. Herr Åsling ville göra gällande att det på något sätt skulle representera en tillnyktringsprocess när vi nu talar om ökad förädling. Vi har i vpk varit nyktra hela tiden, och vi har dessutom undgått att drabbas av den borgerliga baksmälla som tagit sig uttryck i att man bekämpat Stålverk 80-projektet och försökt gynna den privata stålindustrin på det statliga NJA:s bekostnad. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Jag kommer inte att närmare gå in på motionen i dess helhet — det Nr 129 kommer herr Fagerlund att göra senare — utan jag skall enbart kom Torsdagen den mentera de två reservationerna. 12 maj 1977 Den svenska glasindustrins framtid är i stor utsträckning beroende = av om man kan göra sig gällande på exportmarknaden. Svenskt kva Åtgärder för den litetsglas bör emellertid ha stora möjligheter att konkurrera på världs manuella glasindumarknaden om man genomför en bättre marknadsföring. Detta kostar = strin naturligtvis pengar, och det är därför nödvändigt att fortsatt statligt stöd ges och att detta stöd i största utsträckning sker i kollektiva former. Det behövs också en samverkan mellan företagen. En sådan har påbörjats, men den behöver intensifieras. Jag delar här industriministerns uppfattning som kommer till uttryck i propositionen, nämligen att en ökad samverkan inom branschen blir avgörande för glasbrukens lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft. Motionärerna har föreslagit att riksdagen skall ge regeringen i uppdrag att utreda frågan om inrättandet av ett exportbolag som för att ytterligare stödja exporten skall inrikta sig på branscher med exklusiva kvalitetsprodukter som t.ex. glas, hemtextilier och möbler. Man instämmer där i LO:s remissyttrande. Utskottsmajoriteten har dock inte velat tillmötesgå denna begäran utan avslår yrkandet. Vi reservanter anser att det är angeläget att alla möjligheter att stödja branschen tas till vara, och ett exportbolag med den inriktning jag tidigare nämnt skulle enligt vår bedömning kunna vara värdefullt för att få en samlad marknadsföring på exportsidan av de kvalitetsprodukter som det här är fråga om. Vi stöder alltså motionärernas krav på en utredning. nämnd som föreslagits i propositionen. Vi reservanter anser det vara väsentligt att arbetstagarna får ett avgörande inflytande på nämndens arbete och föreslår att arbetstagarorganisationerna får majoritet i nämnden. Det här är en speciell bransch där yrkesskicklighet och kunnande är mycket viktigt, för att inte säga det allra viktigaste. Vi anser att detta kunnande i allra högsta grad finns just hos arbetstagarna. Därför har vi ansett det värdefullt att de blir väl företrädda i den här nämnden. Vi menar att det måste vara väsentligt att människor med bred kunskap om branschen får göra sig gällande. Detta måste också vara av betydelse för nämndens ställningstaganden. Jag yrkar bifall också till denna reservation. F. ö. vill jag bara uttrycka min tillfredsställelse över att propositionen i så hög grad innehåller så mycket av den socialdemokratiska regeringens intentioner. Det är också därför som utskottet i allt väsentligt kommit fram till en gemensam skrivning. Jag kan bara beklaga att utskottets borgerliga majoritet inte velat tillmötesgå oss på de två punkter där vi nu avgivit reservationer.

Herr talman! Vi har ju tidigare i denna kammare diskuterat den ma 87 manuella glasindustrin nuella glasindustrins problem och nu har vi kommit tillbaka till denna fråga med anledning av en proposition från vår nya regering. Den här hanteringen har varit föremål för ganska stor uppmärksamhet under rätt lång tid, inte blott från dem som arbetar i branschen utan även från konsumenterna, massmedia och, som sagt, också från statsmakternas sida. Under årens lopp har vi gjor en hel del utredningar och kartläggningar beträffande svensk manuell glashantering, f. ö. flera under den senaste tioårsperioden. Därför kan man utan tvekan säga att branschens problem är synnerligen väl dokumenterade. Förslag till åtgärder för att förbättra branschsituationen har inte heller saknats. När riksdagen i dag har att ta ställning till propositionen 1976/77:61 om utvidgning av stödet till vår manuella glashantering samt till de i ärendet väckta motionerna, som jag senare skall be att få kommentera, finns det alltså ett mycket omfattande underlag till vårt förfogande. Jag vill då först knyta an till den utredning som statens industriverk lade fram i början av 1976, där man i klartext redovisade de problem som den här branschen har att möta, vilka krav som kommer att ställas såväl av företagen som av stat och kommuner samt, och det är inte minst viktigt, hur den sannolika utvecklingen av branschen kan komma att bli. Nu har det gått ett år sedan rapporten lades fram. Den bild som man där tecknade av branschen har när det gäller de negativa inslagen tyvärr visat sig vara tämligen riktig. De problem som sedan tidigare förelegat har genom den fortsatta konjunkturförsvagningen blivt än mer påtagliga. Det är ganska naturligt om man ställer sig frågan: Vad är det då som gjort att den manuella glashanteringen har de svårigheter som den de facto har i dag? Vi kunde ju för bara någon vecka sedan konstatera att fyra enheter i en företagsgrupp gick i konkurs. Jag vill då först konstatera att kostnadsläget för denna så hantverksbetonade industri, med låg mekaniseringsgrad, i ett höglöneland naturligtvis är mycket svårbemästrat. Det är måhända det största problemet. Vi har också svårigheter att omstrukturera en bransch, där varje produktionsställes betydelse för om orten kan fortleva eller ej är betydande. Glasbruken ligger ofta lokaliserade till typiska bruksorter, där man saknar kompletterande industrier. Ett ökat antal handelshinder av typen depositionskrav, importavgifter, valutaavgifter, licensförfarande osv., som allt fler länder i dag skyddar sig med och som kommit i stället för avtrappade tullar, är också mycket betungande för den exportinriktade svenska glashanteringen. Ett annat förhållande som oroar oss en hel del är att det upphovsrättsliga skyddet för svensk glasformgivning mot plagiatörer i låglöneländer är mycket svagt. Vi möter ofta fall där man kopierar våra produkter och säljer plagiaten till betydligt lägre priser. Det är också att notera att vi har ett konsumtionsmönster i snabb förändring, som ställer krav på en allt dyrbarare produktutveckling. Jag tycker som branschman att det egentligen är fantastiskt att vi med världens högsta arbetskraftskostnader över huvud taget kan upprätthålla Nr 129 en produktion — och därtill en exportinriktad sådan — med en helt Torsdagen den oskyddad hemmamarknad på ett område, där arbetslöner och lönebi 12 maj 1977 kostnader tillhopa utgör nära 60 96 av det slutliga produktpriset. Jagtror I att denna andel tillhör de allra högsta i svensk tillverkningsindustri. — Åtgärder för den Men vi har inte bara negativa faktorer att redovisa. Det finns också manuella glasinduen hel del på plussidan, och jag vill peka på några sådana faktorer. Vi = strin har mycket skickligt yrkesfolk i våra hyttor och sliperier. Vi har goda designers — formgivare — som gjort svenskt glas välkänt runt om i världen. ”Swedish chrystal” har blivit ett begrepp, särskilt i Amerikas förenta stater. Allteftersom levnadsstandarden ökar i ett flertal länder får människorna också större möjligheter att köpa bättre varor. Alla tycker inte om massproducerade artiklar, och därför kan denna utveckling på sikt ge en ökad marknad också för vårt svenska kvalitetsglas. Den manuella glashanteringen har förhållandevis små enheter. Det gör att vi är mycket flexibla. Vi har möjligheter att snabbt ställa om oss och anpassa oss till de växande marknadskraven, något som de större företagen i andra länder har betydligt större svårigheter att göra. Vår bransch kan i dag också erbjuda ett flertal arbetsuppgifter. Denna typ av verksamhet ger måhända en bättre arbetstillfredsställelse än arbete vid ett löpande band, eftersom det är fråga om ett skapande arbete. Men jag vill samtidigt inte sticka under stol med att det också finns miljöproblem, som vi nu försöker att klara. Vi har en mycket öppen attityd till människor som kommer för att besöka glasbruken. Vi har fått ett starkt gensvar från både inhemska turister och människor från andra länder. Jag vill också nämna att denna bransch under de senaste 25 åren har gått igenom en väldig omvandling. På 1950-talet hade vi i runt tal 60 glasbruk i drift i vårt land och över 4 000 anställda. I dag har antalet företag reducerats till 22 med sammanlagt 32 tillverkningsställen. Antalet anställda är knappt 2 500. Produktionsvärdet av det som vi framställde i vårt land 1976 uppgick till ca 230 milj.kr., varav produkter för 90 miljoner gick på export, dvs. ca 40 926. Vår målsättning är att komma upp till 50 96. Herr talman! Även om det här är fråga om en ganska liten bransch har den rätt stor betydelse för Sverige, speciellt för de regioner och kommuner som är beroende av den här hanteringen. Branschen är starkt koncentrerad till ett antal smärre orter i sydöstra Småland. Skulle det hända att glasbruk läggs ned, så slår det oerhört hårt på dessa kommuner och orter. Branschens akilleshäl har sedan länge varit och är fortfarande den bristande lönsamheten och brist på investeringskapital. Vi tillhör faktiskt de branscher som enligt officiella utredningar har den allra sämsta lönsamheten. Det har gjort att vi inte har haft särskilt mycket att falla tillbaka på när det har blivit besvärliga tider.

Men med den näringspolitik som förts under de gångna åren har de här åtgärderna inte kunnat på ett effektivt sätt förbättra branschens totala situation. Det är bara att konstatera detta. Den hela tiden ökande ekonomiska belastningen på löneintensiva branschområden, t.ex. i form av avgifter modell arbetsgivaravgifter och löneskatter, betyder mycket. Dessa har ryckt undan möjligheterna att med hjälp av hittills insatta statliga stödåtgärder få branschen lönsam. Den proposition som vi i dag har att ta ställning till bygger i stort sett på industriverkets utredning, som jag tidigare hävisat till. Vi tycker att den har tagit upp branschproblemen på ett seriöst sätt, och en hel del konstruktiva förslag har också lagts fram. Vi är inom branschen naturligtvis medvetna om att varje form av statligt stöd måste vara temporärt. Branschföretagen måste, om vi skall kunna bereda varaktig sysselsättning i de bygder som bärs upp av glasbruken, kunna fortleva av egen kraft. Det statliga stödet måste därför vara tidsbegränsat. Jag är angelägen om att säga detta därför att vi anser att vi på sikt inte skall behöva det här stödet. Vi hoppas att det skall vara temporärt och att det skall föras en näringspolitik i detta land som skall göra det möjligt för oss att klara driften av egen kraft. Konjunkturerna spelar naturligtvis också en stor roll. Herr talman! Jag vet att företagen inom svensk glashantering liksom företag inom andra arbetskraftsintensiva branscher, särskilt smärre och medelstora företag, förväntar sig en sådan omläggning av näringspolitiken i vårt land under de närmaste åren att det skall bli möjligt att driva företag som är arbetskraftsintensiva utan statliga stödinsatser. Det är alltså den målsättningen vi bör ha. Jag vill gärna här i dag slå fast detta. Så vill jag också kommentera de motioner som har väckts i anslutning till propositionen. Herr Andersson i Ljung m.fl. har tagit upp frågan om stöd till fristående glasbruksföretag utanför det traditionella glasbruksdistriktet. Det är bara ett fåtal företag som ligger utanför Kronobergs och Kalmar län. Här har utskottet i båda dessa frågor gjort sådana uttalanden att motionens syften synes bli helt tillgodosedda. Vidare har herr Fagerlund m.fl. i en motion, som fru Hansson här tidigare har kommenterat, tagit upp fyra yrkanden. Utskottet har dock av olika skäl inte funnit anledning att tillstyrka framlagda förslag eller Nr 129 att i dessa frågor göra några särskilda uttalanden. Torsdagen den På två punkter har reservationer förts fram i utskottet. Jag skall något 12 maj 1977 kommentera dessa. mesigt I motionen har hemställts att riksdagen begär att en nämnd med ma Åtgärder för den joritet för löntagarintressena tillsätts inom industriverket med uppgift manuella glasinduatt besluta om stöd till den manuella glasindustrin. Reservanterna anser = strin här att det är väsentligt att arbetstagarna får ett avgörande inflytande på nämndens arbete och att nämnden därför bör ges en sådan sammansättning att arbetstagarorganisationerna får majoritet. Nämndens befogenheter skulle emellertid vara desamma som för övriga rådgivande nämnder som inrättas för de olika branschprogrammen. Det är riktigt att de som arbetar inom svensk glashantering är mycket skickliga yrkesmän — för att återknyta till vad fru Hansson sade - men att därför påstå att detta skulle vara tillräckligt för att man skall få majoritet i en rådgivande nämnd, det måste vara en direkt missuppfattning. Utskottet har i den frågan klart för sig att bästa resultatet av såväl denna nämnds som övriga rådgivande nämnders verksamhet — det finns ju flera branscher som håller sig med rådgivande nämnder, exempelvis textil och konfektion — är att alla i nämnden företrädda intressen är någorlunda lika representerade. Det tycker jag också är demokratiskt och riktigt; med all respekt för kunnandet på olika håll brukar det gå bäst om man fördelar ansvaret så att ingen part blir överrepresenterad. Här är det också en annan viktig fråga som jag tycker att motionärerna har bortsett från. Den rådgivande nämnden -— detta ligger f. ö. i ordets betydelse — skall ge råd och synpunkter men inte fatta beslut. Men det kan enligt vår uppfattning inte främja ett positivt nämndarbete att ge majoritet åt något visst intresse. Jag vill gärna säga detta eftersom jag sitter med i den rådgivande nämnden för manuell glashantering. Det arbete vi där bedriver sker under gott samarbete. Några större divergénser i uppfattningarna mellan dem som representerar företagen och dem som representerar LO, SIF och SALF föreligger hittills inte. I motionen har vidare hemställts att riksdagen skall besluta att hos regeringen anhålla om utredning av frågan om ett särskilt exportbolag. Här anser reservanterna det angeläget att alla möjligheter att stödja branschens exportansträngningar skall tas till vara. En möjlighet sägs vara att, såsom LO har föreslagit, bilda ett särskilt exportbolag för svenska kvalitetsprodukter. Det är alldeles riktigt att svensk glashantering är utomordentligt beroende av exporten. Jag sade nyss att vi siktar till att exportera hälften av de produkter vi får fram och att vi nått upp till 40 96 i dag. Därför instämmer jag helt i att alla möjligheter att stödja branschens exportansträngningar bör tas till vara, dock med tillägget att det måste ske med sådana medel att alla berörda intressen själva tror på att dessa satsningar skall ge positiva resultat. Handen på hjärtat: Hur många tror egentligen att ett svenskt export 2” manuella glasindustrin 92” bolag med, som man här uttrycker det, starkt statligt inflytande skulle kunna marknadsföra svenskt kvalitetsglas i USA, Canada, Australien och andra länder bättre än företagen eller etablerade företagsgrupper själva? Vi vill däremot — och det har vi också sagt — ha effektiva, välplanerade, både kollektiva och individuella, exportinsatser. Den vägen har vi med gott stöd av Sveriges exportråd redan beträtt sedan flera år tillbaka. Men dessa satsningar skall inte styras eller påverkas av statliga intressen och synpunkter — det vill jag ha sagt oavsett sittande regerings politiska hemvist. Vi tror nämligen att vi inom branschen har sådan kraft och erfarenhet att vi utan ett statligt exporbolag skall kunna utföra ett effektivt exportarbete. Det kanske inte har kommit fram i debatten att den här lilla branschen faktiskt började exportera redan i slutet av 1800-talet. Nu börjar man tala om att småindustrin skall exportera varor, och stora ansträngningar görs i den riktningen. Men svenska glasbruk exporterade redan för 70-80 år sedan, och exporten har sedan dess successivt utvecklats. Därför har svenskt glas trots små resurser en ganska bra ställning på utländska marknader. Vi är nu angelägna om att den exportaktiviteten ytterligare skall förbättras och intensifieras. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på de reservationer som har fogats till betänkandet.

Herr talman! Vi anser att löntagarorganisationerna skall ha majoritet i den rådgivande nämnden, och det ser vi som positivt för nämnden. Preeis som herr Hovhammar sade för en stund sedan är det här en specifik bransch med väldigt skickligt folk, vars branschkunnande är väsentligt. Om löntagarorganisationerna får majoritet, har de ju möjlighet att påverka nämndens ställningstaganden, även om nämnden bara är rådgivande och inte beslutande. När det gäller kravet på en utredning om ett exportbolag vill jag understryka att vi reservanter inte har sagt att vi skall ha ett exportbolag. Däremot anser vi att man bör kunna utreda om det inte vore bra att ha ett sådant, för exportbolaget skulle ju inte bara syssla med export av glas, utan vi skulle här kunna få en samlad marknadsföring och export av just sådana exklusiva varor som textilier, möbler och glas. Därigenom borde marknadsföringen få en bättre verkan. Naturligtvis skulle jag också kunna tänka mig att det skulle bli billigare med en samlad marknadsföring av de här kvalitetsvarorna. Som sagt var har vi inte begärt att få ett exportbolag, men vi vill gärna se att en utredning kommer till stånd för att undersöka om det kunde vara värdefullt. Som det låter på herr Hovhammar skulle man kunna tro att bara staten pumpar in tillräckligt med pengar, så kan branschen klara det här själv. Staten skall alltså inte vara med och få någon insyn. I och för sig kan jag förstå att herr Hovhammar har den synen, men det har faktiskt inte jag.
Herr talman! Det framgick väl ganska tydligt av vad jag nyss sade att vi hoppas att regeringen skall föra en sådan ekonomisk politik och framför allt en sådan näringspolitik att vi kan stå på egna ben så småningom och slippa stöd från staten. Det är alltså målsättningen för våra aktiviteter. Jag konstaterade i mitt tidigare inlägg att det finns en hel del branscher som har rådgivande nämnder. De är knutna till statens industriverk, och i inget fall har löntagarna majoritet. Man har försökt fördela nämndernas ledamöter med ungefär 50 96 på vardera sidan, och det har fungerat väl. Därför finns det ingen anledning att i det här fallet göra ett undantag. Dessutom handlar det ju om en rådgivande nämnd och inte om en beslutande. Det är riktigt att vi måste förstärka våra exportaktiviteter. Där har Sveriges exportråd varit mycket positivt och gett oss god service. Vi gör nu också flera gemensamma framträdanden, t.ex. i Västtyskland, Frankrike och USA. Om detta råder stor enighet glasbruken emellan. Men vad vi reagerar mot är att motionärerna säger att det skall vara ett mer eller mindre statligt engagemang. Vi tror att vi av egen kraft och med egen erfarenhet skall kunna göra detta arbete. Det är det som är skillnaden.
Herr talman! Herr Hovhammar sade senast att han tror att man av egen kraft skall kunna klara av detta. Men det är ju precis det som herr Hovhammar för en stund sedan sade att man inte kan — bara man fick resurser skulle man klara av det.
Herr talman! Jag har sagt att i nuvarande hårda konjunktur, då tyvärr allt fler företag har det besvärligt, måste det anses fullt motiverat att även vår hårt utsatta bransch får viss uppmuntran. Men jag har aldrig gått så långt att jag sagt att enbart detta på sikt kan rädda den manuella glasindustrin. Jag tror f. ö. heller inte att det kan rädda någon bransch. Det måste i varje företag vara en sådan utveckling att företaget i fråga lämnar vinst. Då kan man investera och därmed trygga sysselsättningen. Detta är alltså målsättningen med den nuvarande näringspolitiken, som vi från företagarhåll väntar oss mycket av.

Herr talman! Fröken Öhrsvik har frågat mig dels vilken målsättning regeringen har när det gäller stödet till den manuella glasindustrin, dels om regeringen ämnar vidta särskilda åtgärder med anledning av den situation som uppstått inom Krona-Bruken. Innan jag går in på de två frågor som interpellanten har ställt vill jag något beröra utvecklingen inom branschen under senare år. Sysselsättningen inom glasindustrin har minskat endast obetydligt under 1970-talet. Inte heller har någon drastisk förändring skett under de senaste åren vad gäller antalet produktionsenheter. Endast ett par av verksamhetsställena inom branschen har måst läggas ned under de senaste åren. Även produktionen har upprätthållits på en hygglig nivå trots den bekymmersamma konjunkturen. Dess värre har flera glasbruk tvingats till en omfattande lagerproduktion på grund av den vikande efterfrågan. Vad gäller exporten har dock för år 1976 noterats en viss värdemässig ökning efter den minskning som skedde år 1975. Den skiss av utvecklingen under de senaste åren som jag nu har tecknat är tyvärr inte lika ljus om man ser till annat än sysselsättning, produktion och export. Det står helt klart att flertalet glasbruk under lång tid haft det bekymmersamt. Lönsamhetsmässigt har utvecklingen varit klart otillfredsställande. Detta gäller särskilt de senaste två åren, men även under den tidigare delen av 1970-talet har förlusterna i branschen varit betydande. Lönsamhetsutvecklingen har för flera företag varit så svag att deras fortsatta existens allvarligt kommit att hotas. Vi har nyligen fått belägg för detta genom Krona-Brukens konkurs. Genom bl.a. den otillfredsställande lönsamhetsutvecklingen har investeringsaktiviteten i branschen hämmats. Detta har bl.a. medfört att angelägna åtgärder för att förbättra arbetsmiljön släpat efter. De problem som finns i branschen inger naturligtvis oro inför framtiden, inte minst mot bakgrund av den dominerande ställning som glasbruken har för sysselsättningen inom flera lokala arbetsmarknader. Om man blickar något framåt kan på goda grunder antas att successivt skärpta krav i flera avseenden kommer att ställas på glasbruken. Det gäller i fråga om bl.a. marknadsföringsinsatser, produktutveckling, produktionsteknisk utveckling och arbetsmiljö. På dessa områden måste de svenska glasbruken bli bättre för att långsiktigt kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och för att kunna trygga sysselsättningen för de anställda. Regeringen är beredd att aktivt medverka i en sådan strävan. Detta kommer till klart uttryck i den proposition om åtgärder för den manuella glasindustrin som riksdagen nu har att ta ställning till. Vad gäller fröken Öhrsviks fråga om vilken målsättning regeringen har när det gäller stödet till den manuella glasindustrin torde svaret framgå av vad som sägs i propositionen på s. 13. Jag citerar: ”Syftet med det åtgärdsprogram som jag kommer att förorda är att på bästa sätt medverka till att den långsiktiga konkurrenskraften i branschen stärks vä sentligt för att de anställda skall kunna ges en tryggad sysselsättning. Nr 129 Jag kommer att förorda även särskilda åtgärder för att snabbt komma Torsdagen den till rätta med de mest akuta arbetsmiljöproblemen.” 12 maj 1977 Detta är en komprimerad sammanfattning av intentionerna med res LL geringens åtgärdspaket. Rent konkret innebär det att regeringen föreslår — Åtgärder för den fortsatta och väsentligt ökade industripolitiska insatser för glasindustrin manuella glasindui fråga om exportfrämjande och omställningsfrämjande åtgärder. Vidare = strin föreslås ett särskilt investeringsstöd i form av avskrivningslån för investeringar i effektivitetshöjande produktionsutrustning och bättre ar Om målsättningen betsmiljö. för stödet till den Det är en rejäl satsning regeringen föreslår. 25 milj.kr. avses utgå manuella glasindui stöd under en treårsperiod. Anslaget för export och omställningsfräm = strin jande åtgärder föreslås höjt från 1,1 milj.kr. under innevarande budgetår till 3 milj.kr. under nästa budgetår. Villkoren för investeringsstödet innebär att det föreslagna beloppet ger ett investeringsutrymme på minst 18 milj.kr. under nästa budgetår och minst 30 milj.kr. under en treårsperiod. Vad gäller situationen inom Krona-Bruken har jag erfarit att det finns intresse från olika håll att diskutera övertagande av olika delar av företaget. Hur den slutgiltiga lösningen kommer att se ut är jag f. n. inte beredd att spekulera över. Jag kan dock försäkra att jag fortlöpande följer utvecklingen. För dagen är det inte aktuellt med några extraordinära åtgärder från regeringens sida. Herr talman! Jag har härmed besvarat fröken Öhrsviks interpellation och övergår så till att något kommentera propositionen i övrigt. I anslutning till propositionen har väckts en motion om åtgärder för glasindustrin där man framfört uppfattningen att det investeringsstöd som regeringen nu föreslår beloppsmässigt är för litet. När vi diskuterar statliga satsningar som direkt belastar budgeten måste vi dock ha i åtanke den rent allmänt besvärliga budgetsituation som vi har i dagsläget och att det finns stora anspråk på näringspolitiska insatser också inom andra branscher. Det gäller alltså att hitta en rimlig avvägning med hänsyn till de aktuella dokumenterade anspråken och behoven. Dessutom förhåller det sig så att inte alla de investeringar som nu snabbt måste till inom glasindustrin förutsätter statliga avskrivningslån. Det är värt att notera att branschen har en egen kreditkapacitet och en egen investeringsvilja. Det är ju dess bättre så att det också inom denna bransch finns investeringsprojekt som är tillräckligt lönsamma för att företagen skall klara dessa med upplåning på de villkor kreditmarknaden normalt kan erbjuda. När det gäller tidsaspekten på de åtgärder som nu föreslås vill jag för min del understryka — vilket också f. ö. sägs i propositionen — att insatserna är att se som ett tidsbegränsat stöd och som ett komplement till företagens egna ansträngningar och dispositioner. I det uttalandet ligger självfallet en stark tilltro till att glasbruken på sikt skall kunna klara sig själva när de nu får en ordentlig hjälp till självhjälp. 95 manuella glasindustrin Om målsättningen för stödet till den manuella glasindustrin Jag tolkade herr Hovhammar så att han var av samma uppfattning som jag utifrån den erfarenhet han har av branschens situation och framtidsmöjligheter. Jag vill i det sammanhanget försäkra att självfallet skall man i de näringspolitiska överväganden som den nya regeringen har att träffa ta hänsyn till de speciella anspråk som företag av denna karaktär kan komma att ställa också i framtiden. Jag vill även kort beröra frågan om samverkan mellan glasbruksföretagen — en fråga som har tillmätts stort intresse i den allmänpolitiska debatten. Jag tror alla inblandade parter är överens om att mycket talar för att en ökad samverkan i olika avseenden väsentligt skulle bidra till en ökad slagkraft för branschen och ökad möjlighet till överlevnad och på längre sikt också utveckling. Det kan gälla exempelvis gemensamma ansträngningar i fråga om produktionstekniskt utvecklingsarbete och internationell marknadsföring. Ett annat område där mycket kan vinnas genom samverkan är i fråga om arbetsmiljön i glasbruken. Jag tänker då närmast på den anläggning för råvarublandning som nu projekteras och som avses bli gemensam för hela branschen. Jag tror att det är ett steg i rätt riktning. Regeringen har uttalat sig mycket positivt om denna satsning, och det är främst av två skäl. För det första måste arbetsmiljöproblemen inom råvaruhanteringen snabbt lösas. Flera glasbruk har i dagsläget klart begränsade möjligheter att av egen kraft genomföra för ändamålet nödvändiga investeringar. För det andra ser regeringen det som mycket positivt att glasbruken tillsammans med de fackliga organisationerna kunnat enas kring en gemensam satsning för att lösa ett för branschen mycket besvärligt problem, som också i hög grad berör de enskilda människornas arbetssituation. Avslutningsvis vill jag framhålla att det trots de olika problem av varierande styrka som i dag föreligger inom glasindustrin finns även klara positiva inslag i bilden. Till dessa hör först och främst det svenska glasets goda renommé och naturligtvis också den gedigna yrkesskicklighet som finns i branschen och som är en omistlig tillgång när man nu vidtar åtgärder för att stärka branschens konkurrenskraft på längre sikt. De åtgärder regeringen nu har föreslagit bör på ett påtagligt sätt kunna bidra till att branschen i det längre perspektivet stärker sina positioner såväl inom landet som på exportmarknaderna.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min interpellation. Även om det var relativt mångordigt så tycker jag inte att jag fått några klara besked beträffande regeringens målsättning med stödet till den manuella glasindustrin. Därför formulerar jag i stället frågan litet annorlunda, så att det räcker med ja eller nej som svar: Är målsättningen att glasindustrin skall bevaras med nuvarande omfattning och lokalisering? Jag har mycket svårt att acceptera en ytterligare krympning av denna bransch, vilket ju arbetsgruppen var inne på. Det är både kulturhistoriskt - Nr 129 och samhällsekonomiskt förkastligt. Om vi över huvud taget vill ha kvar Torsdagen den hantverket och yrkesskickligheten, så får vi inte vika undan för det tryck 12 maj 1977 som det utländska, maskintillverkade glaset innebär. Vi måste i stället = genom olika stödformer uttrycka en vilja i en viss riktning. Åtgärder för den Ökad samverkan är önskvärd, säger industriministern i propositionen. manuella glasindu Jag vill i stället säga att den är nödvändig. En gemensam försäljnings = strin organisation är en absolut förutsättning för att man skall kunna utvidga exporten. Det finns ju ingen anledning att ytterligare öka konkurrensen Om målsättningen mellan glasbruken. Därför vill vi att frågan om ett exportbolag för svenska = för stödet till den kvalitetsprodukter skall utredas. manuella glasindu Flera remissinstanser, däribland länsstyrelsen i Kalmar län och Svenska = strin fabriksarbetareförbundet, har sagt ifrån att man inte accepterar en fortsatt sysselsättningsmässig krympning av branschen. Jag hoppas nu få besked av industriministern att han delar denna grundsyn. Den aktuella situation som föranlett min interpellation är att Krona Bruken försatts i konkurs och att 265 anställda varslats om uppsägning. Detta är 10 96 av samtliga anställda inom den manuella glasindustrin. Krona-Bruken består av glasbruken i Målerås, Gullaskruv, Skruv och Åseda, och glasbruket är på flertalet av dessa orter den enda industrin. Konkursen är föranledd av brist på kapital, men ändå säger industriministern att det inte är aktuellt med några extraordinära åtgärder från regeringens sida. Då frågar jag: Varför? Tiden bara går och man har redan stängt den nya vannan vid bruket i Målerås. En nedläggning måste motarbetas med alla-medel. Jag tar mig friheten att här förmedla några synpunkter från en kollega som deltog i en interpellationsdebatt den 30 mars 1976 som gällde just den manuella glasindustrin. Det var den gången också Målerås som var nedläggningshotat samt Björkshults glasbruk. Synpunkterna ligger helt i linje med syftet i den motion som jag har undertecknat och som också behandlas här i dag. Jag citerar ur protokollet: ”Jag tycker det är bra att industriministern är positiv till tanken att ge andrum för att försöka finna lösningar på problemen för de båda krisdrabbade samhällen som det här gäller. Men enligt min uppfattning hade det varit ännu bättre om industriministern hade uttalat en klar målsättning för att säkra en fortsatt drift vid båda glasbruken. Industriministern är säkert medveten om att samhällena Målerås och Björkshult kommer att drabbas mycket hårt, om dessa båda glasbruk läggs ned. Alla som är bosatta i de samhällena är nästan helt beroende av att glasbruken kan fortsätta sin verksamhet. Små möjligheter att få arbete inom rimligt pendelavstånd gör dessutom samhällena särskilt sårbara. Det är också en enig bedömning inom länet att de områden som de båda glasbrukssamhällena representerar tillhör de svagare från sysselsättningssynpunkt. Därför har också länsmyndigheterna bl.a. i arbetet med länsplaneringen ansett det självklart att denna del av länet måste 9”. manuella glasindustrin Om målsättningen för stödet till den manuella glasindustrin prioriteras när det gäller att stärka sysselsättningen. Länet har tagit fasta på uttalanden från regering och riksdag om det angelägna i att planera för regional balans. Det har människorna naturligtvis också gjort i dessa samhällen och bygder. En nedläggning av glasbruken skulle de anställda, bygden och kommunerna uppleva som att statsmakterna hade tappat bort sina målsättningar. Vid en nedläggning av glasbruken skulle riksdagens och regeringens uttalanden om regional jämlikhet upplevas som tomma ord utan värde för dem som drabbats av nedläggningen. Enligt min uppfattning är det alltså i hög grad en förtroendefråga för statsmakterna att med konkreta åtgärder försöka rädda sysselsättningen i de båda glasbrukssamhällena. Att analysera förutsättningarna för att öka och stärka sysselsättningen i de företag som länet och bygden redan har är säkert en klok politik. Det är också den linjen statsmakterna bör följa när det gäller samhällena Målerås och Björkshult, och det är heller ingen ny linje från statsmakternas sida. Vid åtskilliga tillfällen har regeringen med all rätt gått in med punktinsatser för att rädda sysselsättningen vid olika såväl statliga som privata krisdrabbade företag. Det har då vid åtskilliga tillfällen gällt ganska betydande belopp. Låt mig här endast peka på varvskriserna och driftsförlusterna vid vissa statliga företag. Motiven för insatserna har varit både starka och många. Främst har det gällt tryggheten för dem som hotas av arbetslöshet. Men sannolikt är det ofta även samhällsekonomiskt väl motiverat att rädda sysselsättningen på den ort där människorna redan finns. En nedläggning av verksamheten vid de båda glasbruken Björkshult och Målerås skulle —-—-—- innebära stora samhällsekonomiska förluster. En kapitalförstöring är oundviklig när en stor del av bostäderna inte kan utnyttjas. Lokala serviceanläggningar i form av samlingslokaler, idrottsplatser och skolor skulle heller inte bli utnyttjade. Även underlaget för privat service skulle ryckas undan. Befolkningsunderlaget blir inte tillräckligt för att man skall kunna upprätthålla en tillfredsställande lokal service. Det är överflödigt att här dessutom peka på de stora kostnader som skulle följa av en omskolning och omflyttning av människorna. Dessa kostnader känner vi alltför väl. Allt detta är naturligtvis människorna i dessa samhällen väl medvetna om. Därför har de svårt att förstå statsmakterna om dessa inte är beredda att helhjärtat stötta en fortsatt drift vid glasbruken. Glasarbetarna kommer då att fråga sig om inte deras trygghet är lika angelägen som varvsarbetarnas i Göteborg. De båda kommunerna i Nybro och Högsby frågar sig naturligtvis om inte deras samhällens existens är lika angelägen som existensen av andra samhällen i andra delar av landet. Det är sant att dessa samhälle inte bärs upp av några starka ekonomiska intressen. Här finns inte heller de stora väljarskarorna. Men det får inte vara något skäl för statsmakterna att inte handla snabbt och konstruktivt.” Herr talman! Det är inte alls så att jag saknar egna motiv, men jag tänkte att industriministern kanske lyssnade litet extra noga och tog mera intryck av denna kollegas synpunkter, eftersom det var en partivän till herr Åsling som sade detta. Synpunkterna kan lätt omsättas på dagens situation, som dock är mycket värre, eftersom det gäller fyra samhällen. Denna kollega har en framskjuten ställning inom centerpartiet i Kalmar län. I valrörelsen pratade han ganska mycket om glasindustrin och lovade att den skulle räddas för framtiden bara det blev växling vid makten. Nu väntar vi alltså med spänning på resultaten. Till sist, herr talman, skall jag upprepa mina frågor till industriministern: Är det regeringens målsättning att glasindustrin skall bevaras med nuvarande omfattning och lokalisering? Varför behövs inga extraordinära åtgärder på de nu drabbade orterna?
Herr talman! Jag vill först notera att det när det gäller de substantiella frågorna i näringsutskottets betänkande råder en ganska bred enighet. Beträffande satsningens omfattning och allmänna inriktning är även fröken Öhrsviks partivänner i näringsutskottet överens med regeringen. Jag konstaterar att en del av den kritik som fröken Öhrsvik ger uttryck för alltså måste gälla även de socialdemokratiska ledamöterna av näringsutskottet vilka i allt väsentligt har accepterat propositionen. Problemet för glasindustrin liksom för annan industriell produktion är att man måste finna avsättning för produktionen. Vad vi nu gör är att vi understöder branschens egna strävanden att stärka sin konkurrenskraft för att finna avsättning för sin produktion. Det är en självklarthet att regeringen vill rädda så mycket av denna bransch och dess produktionspotential som möjligt. Men det avgörande är att branschen måste finna avsättning för sin produktion. Man måste i detta sammanhang notera att denna bransch liksom andra delar av svenskt näringsliv är föremål för en fortlöpande utveckling och att man inte kan se branschen som ett statiskt inslag i näringslivet. Det gäller alltså att slå vakt om sysselsättningen på de orter det här är fråga om. Men man måste acceptera vissa strukturella förändringar i branschen. Det är f. ö. de fackliga organisationerna överens med oss om. De strukturella förändringarna får inte gå ut över de enskilda orternas möjlighet att leva vidare och erbjuda människorna både sysselsättning och fortsatt boende. Den omständigheten att regeringen i dag inte är beredd att offentliggöra någon form av extraordinära åtgärder i fallet Krona-Bruken beror på att vi — f.ö. tillsammans med facket och industriverket — fortlöpande är involverade i en diskussion om hur problemet med Krona-Brukens framtid skall lösas. För dagen finns inga möjligheter att föregripa dessa överläggningar genom att göra någon fullödig redovisning av tänkbara utvecklingsvägar. Om målsättningen för stödet till den manuella glasindustrin manuella glasindustrin Om målsättningen för stödet till den manuella glasindustrin
Herr talman! Industriministern säger att det råder enighet om satsningens inriktning och omfattning. Det är möjligt att så är fallet, men jag har inte riktigt fått klart för mig vad satsningen innebär. Det är faktiskt regeringen som har ansvaret, och då får den finna sig i att klargöra innebörden. Det skulle kännas ganska tryggt både för de anställda och för oss övriga kommuninvånare, om man fick ett klart besked från regeringen om att en nedläggning av de nu aktuella bruken inte får ske. Det är inte fråga om att föregripa några förhandlingar, utan det gäller en klart uttalad målsättning.
Herr talman! Om fröken Öhrsvik kan garantera att de befintliga bruken skall finna avsättning för sin produktion, så skulle jag å min sida kunna åta mig att garantera dessa bruks fortsatta existens.
Herr talman! Jag trodde inte att det ingick i riksdagsledamöternas uppdrag att gå ut och sälja glas. Däremot trodde jag faktiskt att det ingick i regeringens uppdrag att planera stödet på det sättet att det fungerade.
Herr talman! Det är min övertygelse att det stöd vi har konstruerat och med riksdagens hjälp offererar branschen skall ha den avsedda effekten. Jag har ju noterat att utskottet — i stort sett, kan jag säga — är enigt i den värderingen av propositionen. Det skulle vara märkligt, om inte då detta skulle få den effekt vi alla eftersträvar.

Herr talman! Vi diskuterar åter den manuella glasindustrins problem här i riksdagen. För vilken gång i ordningen kan jag inte säga, men det har bra nära varit en hel följetong. I dag sker debatten och fattas besluten på grund av den proposition som lagts av regeringen samt näringsutskottets betänkande nr 37. Debatten och besluten äger rum i skuggan av den konkurs som drabbat Kronagruppen och som berör fyra arbetsplatser och samhällen. Varsel om uppsägningar har redan skett. Vannan i Målerås är släckt för alltid — eller kan den komma i gång någon gång i framtiden? Det är frågan. Man kan diskutera varför just glasindustrin varit föremål för riksdagens intresse. Det finns ju andra krisdrabbade industrier. Jag tror alt det beror på att den svenska glastillverkningen är specifik. Den sker fortfarande hantverksmässigt, den är koncentrerad till fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län och dessutom har svenskt glas ett gott rykte såväl kvalitetsmässigt som i fråga om design inte bara i Sverige utan över hela världen. Det är tre kommuner som nu drabbas av den konkurs som är aktuell. Osäkerheten inför framtiden är stor bland de anställda och hela befolkningen i dessa kommuner. Något direkt besked om regeringens plancr fick inte fröken Öhrsvik av industriministern. Frågorna kvarstår: Kan jobben räddas vid berörda bruk? Har regeringen några planer på att eventuellt skaffa ersättningsindustri för berörda orter? Industriministern sade i den föregående debatten här i kammaren att den nya decentraliserade regionalpolitiken skulle ge ökade möjligheter. Jag vill fråga industriministern: Vilka och på vilket sätt? Industriministern sade också att man skulle kunna fördela den industriella tillväxt som trots allt sker inom vissa företag. Kommer detta att ske när det gäller glasbrukssamhällena, så att vi kan få en mer allsidig industrisysselsättning, eller menar industriministern att det skall byggas upp nya industriorter? Fröken Öhrsvik har redan nämnt de orter där glasbruket är den do 105 manuella glasindustrin minerande eller den enda industrin. Kommer den nuvarande regeringen att göra på samma sätt som den förra gjorde när den räddade Målerås och Björkshult vid den förra krisen inom Kronagruppen eller skall de fria marknadskrafterna få råda? Herr Hovhammar är också orolig på grund av konkursen. Han är rädd utt det stora lagret - värderat till 12 milj.kr. — skall realiseras ut på den svenska marknaden och flytta problemen till andra glasbruk. Jag kan förstå oron, och jag vill fråga: Har regeringen någon plan för hur avvecklingen skall äga rum? Låt mig efter dessa allmänna frågor gå in på näringsutskottets betänkande nr 37. Det är redan omnämnt i debatten att vi socialdemokratiska riksdagsmän från Kalmar och Kronobergs län har lämnat en motion med fyra krav, som vi anser måste uppfyllas för att trygga glasindustrin och samhällenas framtid. Det första kravet är att man som målsättning skall ha att behålla den volym och lokalisering som vi har i dag. Jag hade tolkat utskottets skrivning som att utskottet var ense med oss. Men efter industriministerns svar till fröken Öhrsvik att hon skall bli glasförsäljare och garantera att det svenska glaset kan säljas, är jag litet rädd att han ställer samma krav även på oss andra motionärer och begär alt vi skall bli glasförsäljare. Jag instämmer helt med fröken Öhrsvik om att det måste vara regeringen, riksdagen och företagen som har ansvaret för att föra en sådan politik och planera så att svensk glasindustri kan få avsättning för sina produkter.

Men herr Hovhammar avfärdar hela denna fråga med att säga: ”Hur många tror att ett exportföretag med statligt inflytande bättre skulle kunna marknadsföra produkter i utlandet?” Herr Hovhammar, detta förslag härstammar från LO, och jag tror att de flesta som är anställda inom glasindustrin anser att det skulle bli bättre än nuvarande ordning. Lägg märke till, herr Hovhammar, att industriministern inte heller tycker att ni har klarat av marknadsföringen. Och låt mig hänvisa till samgåendet mellan Volvo och SAAB. Även dessa företag har utländsk konkurrens. Och de som är stora, mycket större än vad svensk glasindustri är sammanlagt, anser att de behöver ha en gemensam marknadsföring för att klara konkurrensen. Även den svenska stålindustrin är inne på detta. Men herr Hovhammar säger: Det vill vi klara själva! När skall ni göra detta? 2 500 anställda har inte tid att vänta på att ni skall bli överens. Sedan exportstödet infördes har ni icke lyckats med - Nr 130 en samordning som jag, och många fler än jag, anser är nödvändig för Torsdagen den alt klara glasindustrin. Ty det är på exportmarknaden vi måste öka för 12 maj 1977 säljningen för att klara de 2500 jobben. För att få ull stånd en sådan samordning anser vi att den rådgivande Åtgärder för den nämnden bör ha löntagarmajoritet. Det säger den borgerliga utskotts — manuella glasindumajoriteten nej till. och även herr Hovhammar ställde frågan: Varför? strin Och han tycker att det är underligt att vi kräver detta. Jag skall citera några rader från en artikel i tidningen Företagaren, författad av herr Hovhammar: ”Vi måste visa på alternativen till eu pampstyrt näringsliv och därmed också till ett hårt styrt och kontrollerat samhälle.” | Det är just ett sådant alternativ vi anvisar i motionen och reservationen. Glasbruksarbetarna har varit styrda av pampar i alla tider. Genom medbestämmandelagen och andra åtgärder vill vi ha slut på detta. De anställda skall få möjligheter att påverka utvecklingen och trygga sin sysselsättning. Men då säger herr Hovhammar och de borgerliga nej. Herr industriministern sade att det var en rejäl satsning på glasindustrin och hänvisade till det besvärliga budgetläget. Vi motionärer föreslår inte någon ökning av det direkt riktade stödet utan hänvisar till den struktwurfond på 750 milj.kr. som socialdemokraterna hade föreslagit i en partimotion. Nu har detta fallit. Låt mig då direkt säga att de belopp som nu anvisas är alldeles för små. De räcker icke mer än till de följdinvesteringar som behövs för att kunna ta emot pelletsen från den gemensamma mängdanläggningen. Men i denna fråga får vi återkomma. Jag anser att det inte är en tillräcklig satsning för att trygga svensk glasindustri. Herr Hovhammar hade förhoppningar om att en borgerlig regering skulle föra en politik som gör att glasbruken klarar sig själva. Om herr Hovhammar litar på detta, så gör inte Sveriges glasarbetare det! Krisen i dag är ingenting mot den som vi upplevde när vi senast hade en borgerlig regering. Och efter sju månader av borgerligt styre säger jag: Fortsätter ni som ni börjat. då blir det en verklig katastrof. inte bara för svenskt glas och svenska glasarbetare utan för hela industrin. Men det är inte alla glasbruk som det har gått dåligt för. Det finns undantag. Men dem behöver jag inte räkna upp här, dem känner även herr Hovhammar till. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Om jobben skall kunna räddas och om vi skall kunna ha kvar en del samhällen. det beror — som också industriministern sade — på möjligheten att sälja vårt glas, att marknadsföra det effektivi, inte minst i utlandet. Det är ju detta vi håller på med inom den manuella 107 manuella glasindustrin glashanteringen. Regeringen visar oss en betydligt större uppmärksamhet än den gamla, herr Fagerlund. Det är egentligen ganska fantastiskt att höra herr Fagerlund stå och säga att regeringen gör ingenting. det handlar om alltför litet pengar osv. Vad skedde tidigare? Jag vill erinra om att det inte är så länge sedan som jag hade en motion här i riksdagen om att den manuella glasindustrin skulle få 700 000 kr. i exportstöd. Vad gjorde herr Fagerlund den gången? Jo, han röstade mot förslaget. Detsamma gjorde hans partivänner och kommunisterna. Vi fick dessa pengar den gången tack vare att vi vann lottningen. Under sådana förhållanden, när man själv medverkat så dåligt, skall man nog, herr Fagerlund, vara litet mildare i sina omdömen. Jag vill alltså erinra om att regeringen nu har ökat exportstödet till 6 miljoner på tre år. I stället för 700 000 kr., som herr Fagerlund röstade ned, får vi 2 miljoner om året. Vi får vidare ett investeringsstöd. Första året får vi 9 miljoner, andra året 3 och tredje året 3 miljoner. Det fanns inte tidigare. En del av de pengarna skall vi placera i en pelleteringsanläggning i Emmaboda, om vilken vi nu beslutat, och det kommer att innebära betydligt bättre miljöförhållanden för bruken och de där anställda. Vi får ett strukturstöd på 3 miljoner, fördelade med 1 miljon om året. Det skall ge möjligheter till omstruktureringar i branschen. Vi arbetar på att få slagkraftiga enheter. Det har skett en fantastisk utveckling under senare år. Jag nämnde i mitt tidigare anförande att det på 1950-talet fanns 60 glasbruk, i dag finns knappast hälften. Detta visar tydligt att det har skett en hel del i denna bransch. Forskning och utveckling får vi också stöd till. Det behövs om vi skall hänga med i den hårdnande utländska konkurrensen. Jag vill med detta ha sagt att den nuvarande regeringen har gjort betydligt mera än den socialdemokratiska när det gäller att stå vakt om den här lilla hanteringen, som trots allt är mycket betydelsefull för många kommuner och samhällen speciellt i Sydostsverige. Vi har gått emot reservationens förslag om löntagarmajoritet i den rådgivande nämnden. Jag upprepar att herr Fagerlund nog har fått detta om bakfoten. Detta är inte en beslutande nämnd, utan en rådgivande. Det finns ingen anledning varför en viss grupp skall ha majoritet. Exporten har vi inte klarat, säger herr Fagerlund. Men vi exporterade förra året drygt 40 25 av vad vi tillverkade i Sverige. Vi har målsättningen att kunna nå hälften, alltså 50 26. Det tror jag vi kan nå, inte minst med hänsyn till de aktiviteter som nu förekommer, bl.a. på mässor runt om i världen. Dessa aktiviteter bekostas till hälften av glasbruken. Det är inte så att vi får stödet utan att själva göra en motprestation. Vi får som regel satsa minst hälften för att genomföra en aktivitet. Tvärtemot vad herr Fagerlund anför är glasbruken synnerligen aktiva på exportsidan. Det är förunderligt att herr Fagerlund inte är bättre orienterad när han Ju bor i ett glasbrukssamhälle. Han borde faktiskt lyssna till vad både anställda och företagare har att säga I de här frågorna. Nr 130 Trots allt är vi optimister.

manuella glasindu Den utredning som arbetade med att undersöka förutsättningarna för — Strin glasbruksindustrin redovisade sitt resultat för något år sedan. Man ansåg att glasindustrin var överdimensionerad i Sverige, det handlade om 600 anställda. Jag anser att detta var ett alltför kategoriskt konstaterande. Med rätt organisation bör vi kunna sysselsätta de anställda vi har i dag,

Herr talman! Vad angår strukturfonden har ju riksdagsmajoriteten i dag förkastat denna. Majoriteten trodde inte att det var något bra alternativ. Det var väl bara en liten ballong som sändes upp efter det att förslaget om Meidnerfonderna förkastats. Det finns, enligt vår mening, andra möjligheter att stärka svenskt näringsliv och svensk industri. Alternativen är marknadshushållning eller planhushållning. Här har vi olika uppfattningar, låt oss bara konstatera det, herr Fagerlund. Men den debatten får vi ta en annan gång. När det gäller glasexporten vill jag erinra om att det ju inte är så många branscher här i landet som kan exportera 40 26 av tillverkningen. Det måste i alla fall, herr talman, innebära att de svenska glasbruken, trots att de är förhållandevis små och inte särskilt kapitalstarka, har haft både vilja och kraft att sälja en hel del varor till ganska svåra och avlägsna marknader. Vi är som jag förut konstaterat faktiskt föregångare när det gäller exportaktiviteter. Och med den satsning som regeringen nu gör tror jag att det skall kunna bli ännu bättre. Regeringen har att iaktta sparsamhet. Visst hade det varit bra, om det anslagits 30. 40 eller 50 milj.kr. Den arbetsgrupp som arbetade under industriverket hade räknat med 30 miljoner. Regeringen föreslår nu 25 miljoner. Skillnaden är inte så stor. Vi förstår det svåra ekonomiska läget. Många branscher har det besvärligt. Framför allt rör det sig om betydligt större satsningar, t.ex. inom stålindustrin, varven, teko och skoindustrin, för att bara nämnda några områden. De pengar vi nu får visar därför en god vilja från regeringens sida att försöka hjälpa till i den svåra situation som både vi och många andra befinner oss i. Till sist vill jag konstatera att näringslivet aldrig skall bygga sin framtid på subventioner. Man måste sikta på att kunna stå på egna ben. Vi i glasbranschen hoppas att vi så småningom — när konjunkturen vänder, för det skall den väl ändå göra — skall få möjligheter att driva våra företag utan stöd från det allmänna. Förutsättningen är emellertid att det förs en ekonomisk politik och en näringspolitik som gör det möjligt att driva enskilda företag i Sverige, inte minst små och medelstora. Regeringens näringspolitik och ekonomiska politik samt satsningarna på enskild fri företagsamhet gör att vi i dag kan vara mer optimistiska än förut. Herr talman! Vi skall inte ha någon följetong här. Jag tänker bara Torsdagen den säga tre saker. 12 maj 1977 För det första är jag på grund av det svenska glasets kvalitet övertygad om att en effektiv marknadsföring skulle göra det möjligt att garantera Åtgärder för den alla de 2500 som i dag är anställda inom svensk glasindustri anställ — manuella glasinduningstrygghet för framtiden. strin För det andra vet jag att min bänkkamrat som tidigare hade hand om näringspolitiken skulle —- om vi hade haft en socialdemokratisk regering — ha lagt fram en proposition där det föreslagits ett betydligt större belopp för svensk glasindustri, ett minst dubbelt så stort belopp.

Herr talman! Efter att i sju månader ha haft en regering, som övertagit ansvaret under svåra betingelser efter en regering. vilken sannerligen inte hade rosat marknaden när det gäller näringsliv och statliga företag, kan man inte räkna med att ett ekonomiskt tillfrisknande skall ske så snabbt. Allt tar sin tid. Dessutom har vi drabbats av en internationell lågkonjunktur.

Herr talman! Vi har under ett antal år behandlat motioner från moderater, där man krävt ett inrättande av jourdomstolar för dömande av ungdomar. Utskottet har varje år med stor majoritet avstyrkt det kravet. I år har motionärerna visserligen vidgat kravet på en försöksverksamhet av detta rättsförfarande till att även gälla vuxna personer, men i Övrigt är det samma motionskrav. Jourdomstolar, Jag kan inte underlåta att uttrycka min förvåning över att centern och folkpartiet nu har ställt upp på den moderatmotion som vi tidigare. under flera år gemensamt har avslagit. Det är kutym i utskotten att när en utredning arbetar, vars direktiv ger den möjlighet att pröva frågan, inte ge regeringen någon mening ull känna med anledning av en motion. Gången brukar då vara att motionen avslås. Vi reservanter kan inte finna någon rimlig anledning till att frångå denna ordning i detta ärende.

Herr talman! Jag tror det är en allmän uppfattning — och det ligger väl också i sakens natur — att det är önskvärt att lagföringen av lagöverträdare i tiden ligger så nära brottstillfället som möjligt. Alla kan vara överens om att det är olämpligt att en misstänkt person skall behöva vänta länge på rättegång: det är också en uppfattning som riksdagen har uttalat vid tidigare tillfällen. Vi har i rättegångsbalken flera regler som innebär att man skall försöka få ett snabbt förfarande. Förundersökning skall t.ex. bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger. När det gäller unga lagöverträdare markeras önskvärdheten av en snabb lagföring speciellt genom reglerna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, där det t.ex. sägs att mål mot den som ej fyllt 21 år alltid skall behandlas skyndsamt. N Nu är frågan, herr talman, om nuvarande bestämmelser är tillräckliga eller om man kan gå vidare i något avseende för att få till stånd en snabbare lagföring. En tanke som vid flera tillfällen har förts fram från moderat håll är den om införande av jourdomstolar i vissa fall. Även brottskommisstonen som arbetade för några år sedan, hade samma tankegång och ansåg att den här frågan borde prövas i ett lämpligt sammanhang. Nu har den översynen påbörjats genom tillsättandet av en kommitté för översyn av rättegångsförfarandet vid allmän domstol. Justitieutskottet finner då lämpligt att kommittén under sitt arbete med att söka nå ett snabbare, enklare och mer flexibelt brottmålsförfarande även överväger tanken på jourdomstolar. Justitieutskottet tar inte ställning till om detta är en lämplig väg att uppnå den vtterligare snabbhet som kan önskas. men utskottet vill ha detta prövat. Därför bör kommittén överväga frågan förutsättningslöst. Det är detta som utskottet nu vill att kammaren skall ge regeringen till känna. Herr talman! Jag vrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Skyndsamhetskravet finns det inga delade meningar om i utskottet, utan där har vi samma inställning. Den utredning som herr Winberg själv berörde har fått i uppdrag att se över möjligheterna till ett skyndsamt ställningstagande på dessa områden. Av den anledningen tycker vi att i och med att sådana möjligheter ges i direktiven bör man kunna vänta tills utredningen blivit färdig. Majoriteten i utskottet har vidare klarl uttalat att den inte är säker på att jourdomstolar är lämpliga ur rättssäkerhetssynpunkt.
: Herr talman! I mitt förra anförande sade jag inte att jag tyckte att den socialdemokratiska reservationen går på skruvar, men efter fru Berganders replik kan jag väl säga det. Eftersom utskottet inte tar ställning i sakfrågan utan bara begär ett tillkännagivande att kommittén skall behandla frågan — vilket inte står i kommitténs direktiv — tycker jag nämligen att det hade varit rimligt att man hade kunnat ena sig om detta, så mycket mera som den socialdemokratiska reservationen inte innebär något ställningstagande i sakfrågan eller att man där tar ställning mot jourdomstolar. Sedan vill jag också säga att det kan finnas en gräns för det pågående förfarandet, där man lämnar över allt fler frågor till handläggning av polis och åklagare — och alltså tar frågorna ifrån domstolarna — eftersom åtskilliga ärenden är av den arten att de bör behandlas av domstol. Men kravet på snabbhet i den domstolsbehandlingen ökar vid bedömningen av vilka frågor som skall avgöras hos åklagaren och vilka frågor som skall ligga kvar hos domstolen.

Att vi inte har tagit ställning betyder inte att vi är beredda att säga att det är riktigt, om en utredning skulle komma fram till att jourdomstolar skulle vara någonting att pröva. Det är inte så säkert att vi i den socialdemokratiska gruppen kommer att biträda ett förslag i den riktningen; i varje fall har jag en känsla av att det med hänsyn till rättssäkerhetskravet är väldigt viktigt att vi är varsamma med att inrätta särdomstolar, oavsett om det gäller ungdomar eller äldre. I den diskussion vi hade om alkoholtester slog man från moderat håll verkligen fast att säkerhetskravet var oerhört viktigt. Jag tycker att det är minst lika väsentligt att ungdomar får känna att de inte behandlas annorlunda än andra.
Herr talman! Självfallet skall det inte göras något som helst avsteg från kravet på rättssäkerhet i handläggningen vid jourdomstolarna. Det är f.ö. inte avsett att det skall bli speciella domstolar, utan det är fråga om allmänna domstolar som i vissa avseenden och på vissa platser ceventuellt skall ha jourverksamhet. Jag tycker att det här mer och mer blir en tvist om påvens skägg. Vore det inte, fru Bergander, anledning att be regeringen ge kommittén i uppdrag att göra denna översyn, så att vi får se vilka för och nackdelar det finns med en sådan här verksamhet?

Herr talman! Jag vill inledningsvis instämma 1 utskottets skrivning. att det är av största vikt att uuden mellan en brottslig handling och samhällets reaktion blir så kort som det över huvud taget är möjligt. Det är en grundläggande synpunkt inom kriminalpolitiken. Det är också fråga om mänsklighet, även om den brottsliga gärningen som sådan naturligtvis måste fördömas. Därför måste olika myndigheters ställningstagande i de enskilda fallen komma snarast möjligt. Det är mot denna bakgrund lätt att ansluta sig till förhoppningen att den särskilda kommitté som utskottet hänvisar till skall ta nya grepp för att snabba upp förfarandet vid allmän domstol. Från moderat håll har man — det har framgått av debatten här i kammaren — sedan länge hävdat att jourdomstolar skulle bidra till att påskynda rättegångsförfarandet, och detta kan naturligtvis vara riktigt. Från folkpartiet har vi emellertid gått emot tanken på jourdomstolar, eftersom vi betvivlat att de går att förena med rättssäkerheten. Vår tveksamhet på denna punkt består alltjämt, även om vi ställer oss bakom utskottets betänkande. Detta har ju en synnerligen balanserad skrivning och innehåller inget som helst ställningstagande. Vi tycker därför att det kan vara rätt och riktigt att en gång för alla få förutsättningslöst prövat, om det över huvud taget går att ha jourdomstolar utan att rättssäkerheten försvagas. Vi anser att det kan vara lämpligt att den sittande kommittén får i uppgift att, som det heter i utskottets betänkande, överväga tanken på jourdomstolar.
Herr talman! Skillnaden på denna punkt är ändå att vi är fullt säkra på att man vid den översyn av rättegångsbalken som man nu håller på med kommer att pröva den här frågan utan att riksdagen med anledning av en motion ger regeringen detta till känna.
Herr talman! Låt mig än en gång slå fast att det är en utskottsskrivning som är synnerligen balanserad och att utskottet där inte tar ställning. Jag vill också slå fast fyra punkter i detta betänkande. För det första vill man att kommittén skall överväga tanken på jourdomstolar. För det andra vill utskottet att kommitténs övervägande skall vara förutsättningslöst. För det tredje sägs att behovet av en verksamhet med jourdomstolar kan ha minskat sedan man första gången tog upp tanken på en sådan verksamhet. För det fjärde talas det i klartext om vikten av att upprätthålla de grundläggande kraven på rättssäkerhet. I detta instämmer naturligtvis samtliga partier. Med anledning av denna skrivning och detta förslag kan jag mycket väl biträda utskottets hemstillan. den det ej vill röstar nej.